Under kammarens ferier har vi nåtts av två sorgebud. Våra kamrater Bengt Börjesson i Falköping och Bertil af Ugglas har gått ur tiden. Bengt Börjesson invaldes i riksdagen år 1961 och tillhörde lagutskottet, skatteutskottet och förvaltningsstyrelsen. Han var under en lång följd av år landstingsman och kommunfullmäktig. Han var också ordförande i Hörselfrämjandets riksförbund och en av de ledande inom föreningsbanksrörelsen. I sin mångskiftande verksamhet var Bengt Börjesson framför allt inriktad på att bistå dem som hade det svårt. Han var en i ordets djupaste mening god människa, vars medkänsla och offervilja inte tycktes känna några gränser. Bertil af Ugglas var vid sin bortgång endast 43 år gammal. Efter anställningar inom det privata näringslivet kom han till moderata samlingspartiet som partisekreterare, blev riksdagsman 1973, gruppledare för partiets riksdagsgrupp 1976 och ordförande i länsförbundet i Stockholms län 1977. Han var en av moderata samlingspartiets främsta ideologer. I riksdagsarbetet engagerade han sig framför allt i ekonomiska och näringspolitiska frågor. Bertil af Ugglas insatser präglades av en aldrig svikande villighet och förmåga att ta ansvar, hans personliga uppträdande av anspråkslöshet, älskvärdhet och vänlighet. Våra bortgångna kamrater Bengt Börjesson och Bertil af Ugglas lämnar ett stort tomrum i vår krets. Vi sörjer över att deras gagnerika livsgärning alltför hastigt avslutats. Vi minns dem med tacksamhet och saknad och lyser frid över deras minne.

Eftersom Birgitta Rydles uppdrag som ersättare för Staffan Burenstam Linder nu upphört får jag anmäla att Yvonne Hedvall inträder som ny ersättare för Burenstam Linder. Samtidigt upphör hennes uppdrag som ersättare för Britt Mogård. Som ny ersättare för Mogård inträder Lars Ljungberg. Vidare får jag meddela att Daniel Tarschys, Birgitta Johansson och Inga Thorsson återtagit sina platser i riksdagen, varigenom uppdragen som ersättare upphört för Marianne Lundqvist, Jan Fransson och Lars Ulander.

Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för kammarens sammanträden under tiden den 4 oktober-den 17 december. Denna plan överensstämmer helt med det förhandsmeddelande som utsändes den 15 september. Smärre avvikelser från de angivna tidpunkterna kan givetvis bli ofrånkomliga.

Vidare har utarbetats ett meddelande om riksdagens arbete m.m.

Herr talman, ärade ledamöter! Det är en viktig händelse när ett nytt riksmöte öppnas. Som valda företrädare för svenska folket kommer ni att ta ställning till många stora och genomgripande frågor. Edra beslut kommer att påverka den enskilde medborgaren i det dagliga livet, och de får direkt och avgörande betydelse för vårt land såväl på det nationella planet som i ett globalt sammanhang. Detta understryker vikten och betydelsen av edra överväganden under riksmötet och av de beslut som ni kommer att fatta. Det är därför naturligt att medborgarna i en demokrati som vår med stort intresse kommer att följa er verksamhet under det riksmöte som ligger framför er. Med dessa ord vill jag önska er alla välgång, lycka och tillfredsställelse i ert viktiga arbete för Sverige och hela vårt folk, och jag förklarar härmed 1977/78 års riksmöte öppnat.

Herr talman! Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter i utskotten, medlemmar och suppleanter i Nordiska rådet samt ledamöter vilka får delta i bolagsstämmor med Statsföretag AB. Jag vill i detta sammanhang något kommentera listorna för utskottsvalen. I likhet med föregående år upptar listorna inga vpk-representanter. Efter samråd med företrädare för partigrupperna har emellertid en preliminär överenskommelse träffats, innebärande att antalet suppleanter i 12 utskott skall utökas med en plats och att den platsen skall besättas med vpk-representant. Denna utökning kommer att föreslås kammaren vid ett senare sammanträde. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Herr talman! Olof Palme har frågat mig om jag står fast vid löftet från valrörelsen att kärnkraften skall vara avvecklad år 1985. Som nämnts i motiveringen till frågan har Olof Palme ställt samma fråga två gånger tidigare i år här i riksdagen. Vid det andra tillfället ingick frågan som en del av en omfattande interpellation om energipolitiken. Mitt svar har båda gångerna varit att en tioårsperiod bör vara fullt tillräcklig för övergång till en energiförsörjning utan kärnkraft. Jag bedömer saken på samma sätt i dag.
Herr talman! I valrörelsen sade Thorbjörn Fälldin ordagrant följande: ”Det är helt klart att vi vid utgången av den period för energipolitiken, som vi har diskuterat, alltså 1985, att det då inte skall användas någon kärnkraft i Sverige med vår modell. Och det kan ske tidigare också.” Detta var valrörelsens mest uppmärksammade uttalande. Det gav så att säga det sakliga underlaget för centerns moialiskt betonade valkampanj. Tveklösa besked från Fälldin, jublade centerpressen. Två gånger tidigare har jag frågat statsministern, om han står fast vid detta löfte. Båda gångerna har han sagt att så är fallet, även om beskeden måhända inte varit lika tveklösa. För tre veckor sedan sade han emellertid i radion på nytt att kärnkraften kan vara avvecklad år 1985. Likväl anser jag det nu motiverat att ställa frågorna ännu en gång. För det första, studier gjorda inom energikommissionen har klarlagt de utomordentligt svåra påfrestningar som det svenska samhället skulle drabbas av vid en avveckling av kärnkraften till år 1985. Det skulle uppstå en mycket svår energibrist. För det andra, den borgerliga regeringen har under det senaste året investerat bortemot 2 miljarder kronor i nya kärnkraftverk. Det framstår, enligt min mening, mer och mer som en utmaning mot den ekonomiska och politiska anständigheten att å ena sidan hålla fast vid löftena om en avveckling till år 1985 och att å andra sidan, som nu sker, investera miljardbelopp i en fortsatt kärnkraftsutbyggnad. För det tredje, Sveriges ekonomi har svårigheter, företagen har bekymmer och arbetare och tjänstemän får en sänkning av levnadsstandarden. Regeringen manar löntagarna till återhållsamhet. Samtidigt tillfogar den oss väldiga ekonomiska förluster genom sin energipolitik. Det börjar bli mycket dyrt att rädda ansiktet på centern. Jag upprepar att en regering som beter sig som den borgerliga nu gör i energipolitiken inte har någon moralisk rätt att kräva återhållsamhet av löntagarna. Vi hade hoppats att statsministern i dag från denna talarstol skulle säga: Det var ett förhastat löfte. Det går inte att uppfylla. Jag tar tillbaka mitt löfte. — Vi hade naturligtvis kritiserat löftesbrottet, men för landets skull, i en tid av betydande ekonomiska bekymmer, hade det ändå rensat luften och fått bort ett av regeringspartierna från en ren ytterlighetsståndpunkt. Nu kom inte något sådant besked. Ändå vill jag ställa frågan en gång till, rakt och enkelt: Är statsministern också i dag beredd att skriva under uttalandet från valrörelsen ”Det är helt klart att vi vid utgången av den period för energipolitiken, som vi har diskuterat, alltså 1985, att det då inte skall användas någon kärnkraft i Sverige med vår modell. Och det kan ske tidigare också”? Denna fråga kan besvaras med ett enkelt ja eller nej, och i landets intresse vädjar jag till statsministern att säga ett bestämt nej.

Herr talman! På samma sätt som mitt svar är en upprepning av det svar som jag har gett till Palme tidigare är Palmes inlägg i dag en upprepning av synpunkter som han har gett uttryck åt när vi tidigare har diskuterat dessa frågor. Jag säger på samma sätt som förut att jag bedömer en tioårsperiod vara fullt tillräcklig. Om man utgår från 1976 är det tio år kvar till 1985. Men det är naturligtvis en fråga om när denna förändrade resurssatsning kommer till stånd. Att jag sade att det var fråga om en tioårsperiod berodde på att vi hade tillsatt energikommissionen, som bl.a. har till uppgift att ta fram ett avvecklingsprogram. Det är fortfarande min bedömning att det är möjligt att göra det under en tioårsperiod. Fråga är när starten för denna avveckling skall ske. Jag upprepade också många gånger under valrörelsen att man skulle inrätta en kommission eller en arbetsgrupp som skulle utreda hur avvecklingen skulle ske, eftersom den måste genomföras successivt. Man driver inom socialdemokratin minst tre olika linjer. När vi vidtar åtgärder för att sakta ned marschen in i kärnkraftssamhället får vi frågor av följande typ: Varför skall just byggjobbarna i Forsmark drabbas? Nästa typ av frågor har följande innebörd: Varför skall just verkstadsarbetarna - och man pekar då på Uddcomb — drabbas när ni nu drar ner kärnkraftsbyggandet för att inte binda resurser i kärnkraftsproduktionen så länge osäkerheten med kärnkraften består? Samtidigt påstår socialdemokraternas partiordförande att vi driver samma kärnkraftspolitik som den gamla regeringen. Ni får bestämma er inom socialdemokratin!

Herr talman! Vi förordar att man nu bygger tolv kärnkraftsreaktorer. Det kallar ni borgerliga för marschen in i kärnkraftssamhället. Ni bygger i realiteten tolv kärnkraftsreaktorer. Det kallar ni att stoppa kärnkraften. Det är, tycker jag, bara hyckleri när ni avskedar ett antal byggnadsarbetare i Forsmark -— för i själva verket bygger ni hela innanmätet av reaktorn. I STAL-LAVAL och Uddcomb, på det s.k. ritbordet, är tanken redan färdig, och därför använder ni de här byggnadsarbetarna bara som brickor i ett spel. Ni satsar alltså dag för dag miljoner, i tiotal, i hundratal, på att bygga tolv kärnkraftsaggregat — och samtidigt påstår ni att kärnkraften skall vara avvecklad 1985. För två veckor sedan skulle den vara avvecklad 1985. Nu är det en glidande skala — ”om tio år”. Så kan man ju hålla på i all oändlighet, om man börjar tioårsperioden år 2080. Men syftet är att ge sken av att ni behåller samma startpunkt. Låt mig säga så här: Energikommissionens studiegrupp säger att vi vid en sådan avveckling kommer att få en energibrist 1985 på 25 terawattimmar. 25 terawattimmar motsvarar elförbrukningen i 25 städer av Malmös storlek, för industri, hushåll och allt. Expertgruppen säger: Erfarenheter saknas helt när det gäller att hantera en elbrist av sådan tidsutdräkt och storlek. Vilka skakningar det blir i samhället! I anledning av detta blir min fråga: Är statsministern beredd att ta ansvaret för de djupgående och mycket allvarliga konsekvenser som en stor och allmän elbrist skulle få för vår levnadsstandard och för vår ekonomiska utveckling? För en sådan elbrist blir följden av att tillämpa centerns vallöfte. Jag ställer som sagt frågan: Är ni beredda att ta den konsekvensen?

Herr talman! När vi inte ställer ut garantier för att fortsätta byggenskapen i Forsmark och Oskarshamn, kallar Olof Palme det för hyckleri. Samtidigt ställer andra socialdemokrater frågor här i riksdagen och undrar: Varför gör ni just detta? Det är ett besked om hur det är ställt med konsekvensen i energipolitiken inom socialdemokratin. Jag har ett bra recept till Olof Palme: Se till att socialdemokratins ledamöter i energikommissionen ställer upp för att snabbt få fram hur en avvecklingsplan skall se ut, så flyttas inte startpunkten för det programmet fram särskilt mycket. Sedan får jag veta att i energikommissionen har det kommit fram siffror som tyder på att det blir omöjligt. Olof Palme skall akta sig så att han inte läser sådana där underrapporter på samma sätt som han läste Aka-utredningen, när han i en debatt med mig sade att i och med den utredningen är nu alla problem borta. Vi vet ju hur det är med problemen i fråga om utbränt bränsle i dag.

Herr talman! Det vore inte hyckleri om ni verkligen hade stoppat den elfte och den tolfte reaktorn. Det har ni inte gjort. De byggs till 70 96, dvs. allt verkstadsjobb fortsätter. Det är bara byggnadsarbetarna som ni kastar fram som skådebröd. Det är det vi protesterar emot. Låt mig ställa en fråga. Så här sade Thorbjörn Fälldin i valrörelsen: Kärnkraften behövs inte. Genom ett tioårigt program sparar vi mer energi än all kärnkraft. Det var sparplanen. I våras förespeglade Thorbjörn Fälldin oss att man skulle kunna spara 40 terawatt i bostadsbeståndet. Nu har planverket lagt fram sin utredning. Den visar att om man vill spara 40 terawatt i bostadsbeståndet, så kostar det 62 miljarder kronor, och man kan bli färdig till år 2000. Utredningen bedömer det ändå som praktiskt omöjligt. Därför frågar jag: Står Thorbjörn Fälldin fast vid sitt löfte från i våras att spara 40 terawatt i bostadsbeståndet? Och kommer i så fall ett förslag av denna innebörd att av regeringen föreläggas riksdagen?

Herr talman! Ja, det är riktigt, Olof Palme, att jag i valrörelsen sade att det skulle vara möjligt att genom att följa ett tioårigt sparprogram göra energibesparingar motsvarande vad de 13 reaktorerna skulle kunna ge. Planverkets rapport bildar underlag för en proposition som skall komma om energihushållning, men det är att märka att man inte behöver nå upp till dessa stora tal. Sedan Olof Palme och hans regering lagt fram förslaget om att vi år 1985 skulle komma att behöva 159 terawattimmar har detta behov reviderats. Utan att behöva räkna med särskilda sparåtgärder har man satt ned detta behov till 133 terawattimmar, dvs. skillnaden i terawattimmar har försvunnit på behovssidan.

Herr talman! Jag vill inte exercera med prognoser, men om energiförbrukningen blir lägre än vad prognoserna förutsagt, betyder det ju att vi i motsvarande grad kan dra ner oljeförbrukningen och därmed slippa motsvarande nedsmutsning av naturen, förutom den väldiga belastning på vår bytesbalans som kostnaderna medför. Detta är intressant i och för sig, och det blir min nästa fråga. Thorbjörn Fälldin står här och talar om att kärnkraften skall avvecklas.

I Paris, i skymundan i förra veckan, sade den svenska regeringen att man väl förstår att kärnkraften måste vara ett nödvändigt komplement till andra energikällor, men redan en vecka senare står statsministern här i Sveriges riksdag och säger att man skall avveckla kärnkraften. Tala nu om vad det finns för konsekvens i detta! Och vilken av dessa båda regeringens ståndpunkter gäller: den i Paris eller den i Stockholm?
Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag tvingas påminna Olof Palme om att jag och centerns företrädare i övrigt hela tiden har hävdat att vi icke skall ha kärnkraft, om säkerhetsproblemen icke kan lösas. Jag har också sagt att min bedömning varit — och samma bedömning har jag också i dag — att ingenting tyder på att det går att slutligt lösa dessa säkerhetsfrågor. Jag vet att det finns problem även med oljan. Vi skall göra allt som är möjligt för att söka begränsa de problemen, men säg inte att kärnkraft är bättre än olja! Försök inte heller med sådana här citat hit och dit påstå att vi skulle redovisa två olika uppfattningar!

Jag vill inte svära på att det kommer att behövas så eller så många terawattimmar, men jag tror att energibehovet i praktiken blir betydligt lägre än beräknat. Det går inte att motivera kärnkraften med samma energibehov nu som 1975.

Herr talman! Vi hävdar att man skall fullfölja det beslut som riksdagen tog 1975 med stor majoritet — att man skall fullfölja de tolv kärnkraftverk som är under byggnad. Allt annat vore en gigantisk kapitalförstöring. Det är inte så att vi har samma gamla argument. Jag pekade på vad expertgruppen sagt om den fruktansvärda elbrist som skulle uppstå. Jag påpekade att den svenska regeringen talar ett helt annat språk i Paris än i Stockholm. Och för att försöka få den här debatten ännu en bit framåt skall jag ställa ytterligare en fråga. Centerns förste vice ordförande, kommunminister Johannes Antonsson, sade nyligen i en av honom själv godkänd tidningsintervju följande: ”Jag anser att det var fel att kärnkraftsfrågan så tidigt blev politiserad i den meningen att partierna tog ståndpunkt. Egentligen är det ju i första hand en fråga för forskare och tekniker.” Då frågar jag: Delar centerns ordförande denna av centerns förste vice ordförande framförda mening?

Herr talman! Min uppfattning är — och det har en enig riksdagsgrupp gett uttryck åt — att politikerna icke kan ställa sig vid sidan av energipolitiken. Och talar man om energipolitik, kan man icke exkludera kärnkraften. Får jag sedan till sist upprepa min varning till Olof Palme: Läs inte underrapporterna till energikommissionens betänkande på samma sätt som Olof Palme läste Aka-rapporten om hur man skall upparbeta och slutförvara utbränt bränsle! Olof Palme sade i en debatt med mig att

kärnkraften Herr talman! När Thorbjörn Fälldin försöker föra in debatten på ett annat ämne, tvingar han mig att ställa ytterligare en fråga. Jag läste mycket noga Aka-utredningen och blev då övertygad om att man borde låta bli upparbetning t. v. — på grund av att man därvid framställer plutonium och på grund av de osäkerheter som finns i processen. Detta gav det socialdemokratiska partiet klart uttryck för. Vi hade inte behövt den här valsen som spelas upp i massmedia med energiministern och upparbetningsanläggningen i La Hague. Vi hade t.v. låtit bli den upparbetningen. Då frågar jag: Varför framhärdar regeringen i kravet på att upparbetning skall ske? Och när får vi äntligen besked om huruvida driften vid Barsebäck skall få fortsätta eller icke? Det är två och en halv månad till årsskiftet. Industrin känner oro, arbetare och tjänstemän känner oro, men regeringen sluter sig inne och ger inga besked.

Herr talman! Det är riktigt. Vi var kloka nog, när vi läste experternas bedömningar, att ändra oss på den punkten och säga att vi avstår från upparbetning t. v. Jag förstår att centern befinner sig i en svår situation. Man kommer att tvingas steg för steg att vika från sina moraliskt uppblåsta löften under valrörelsen. När det gäller det främsta löftet, avveckling till 1985, kommer sanningens minut obevekligt närmare. Ni tror att ni skall kunna tjäna på att skjuta frågan framför er. Genom att göra det kommer ni bara att få sveket att framstå som ännu mycket större och att få människors tilltro till politiken — det är det som kan drabba oss alla — att minska ännu mer. Jag har med min fråga velat ge statsministern chansen att rensa luften och hoppa av från ett löfte som varken jag eller egentligen någon annan, förmodligen inte ens statsministern själv, tror på längre. Han tog inte den chansen. Jag beklagar det djupt. Men vi kommer att fortsätta att föra en energipolitik byggd på förnuftet, på hederlighet och på en realistisk syn på det här landets möjligheter att klara sig i en hård internationell konkurrens.
Herr talman! Jag har svarat Olof Palme — inte bara på den fråga han ställt skriftligen utan också på en rad ytterligare frågor. Till sist om det moraliska. Fanns det inte en moralisk dimension i att Olof Palme under hänvisning till Aka-rapporten sade att problemen var lösta? Jag höll under den debatten rapporten i min hand och bad Olof Palme: Visa mig var det står att de här frågorna är slutligt lösta! Olof Palme kunde inte visa det den gången. Nu försöker han i efterklokhetens tecken säga att socialdemokraterna var de första att springa ifrån vad som står i Aka-rapporten, trots att Aka-rapporten var det som tog oron ur bröstet på Olof Palme.
Herr talman! Tala nu sanning! Det jag talar om är upparbetningsdelen, där vi har kunnat ändra mening. Det Fälldin talar om är den slutliga förvaringen. Jag sade under valrörelsen att Aka-utredningen har visat att man redan med nu känd teknik kan lösa frågan om slutförvaringen på ett tillfredsställande sätt men att vi har 20-30 år på oss och att det går att hitta en bättre teknik. Det var min mening under valrörelsen, det är min mening nu. Jag tycker att man skall stå vid sin ärliga uppfattning. Hade jag inte denna ärliga uppfattning skulle jag omedelbart förorda att alla kärnkraftsanläggningar i landet omedelbart skulle stängas. Men Fälldin låter anläggningarna fortsätta att gå — det är sex stycken anläggningar som drivs i dag. Han bygger ytterligare sex kärnkraftsanläggningar som producerar avfall varje dag — och så påstår han att han inte tror att avfallsfrågan kan lösas! Det finns ingen konsekvens i detta. Jag intar precis samma sakliga ståndpunkt i den här frågan som under valrörelsen, då jag fick lida mycken smälek för min inställning. Jag tycker att svenska folket har rätt att ställa anspråk på att politiker skall vara hederliga och stå vid sitt ord och sin ärliga uppfattning.
Herr talman! Vad som hela tiden har skilt Olof Palme och mig åt är naturligtvis det som Olof Palme nu själv påpekar. Han säger: Låt oss ta 20-30 år till på oss, så löser vi nog de här problemen. Jag har hela tiden sagt att det vore fel att starta fler kärnkraftverk innan vi vet att säkerhetsfrågorna är lösta. Det är den stora skillnad som rått mellan våra uppfattningar, och jag tror inte att vi nu kommer varandra närmare i den frågan genom fortsatt debatt.

Herr talman! Om det vore den stora skillnaden skulle det avspeglas i den konkreta politiken, men ni fortsätter ju att bygga alla våra kärnkraftsreaktorer så att säga. Alla tolv kärnkraftsreaktorerna fortsätter ni att bygga trots denna stora principiella skillnad! Ni fortsätter dag för — Nr 7 dag att lägga ned hundratals miljoner kronor, ja miljarder, på att bygga Torsdagen den kärnkraftverk som ni säger inte skall användas. Det är ju det som är 13 oktober 1977 vår anklagelse på ett moraliskt plan, att ni förespeglar människorna at — ni har er uppfattning och lovar väldigt mycket, men sedan vågar ni inte Om utsträckt tid för ta konsekvenserna av den uppfattningen därför att konsekvenserna för = statsbidrag till den svenska ekonomin skulle bli förödande. beredskapsarbeten Men redan den osäkerhet som ni har skapat, de förluster som ni har — för ungdom skapat, är i vårt lands bekymmersamma ekonomiska situation förödande. Därför kräver vi en förnuftig realistisk energipolitik av den typ som jag vet att det i grunden finns en mycket stor majoritet för i denna Sveriges

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig om jag med hänsyn till krisläget i Värmland är beredd överväga att utsträcka tiden för vissa ungdomsåtgärder inom Värmlands län till den 30 juni 1978. Regeringen offentliggjorde den 3 oktober en rad beslut om åtgärder för att motverka arbetslösheten i landet. Inom ramen för dessa beslut ryms också de åtgärder som Gunnar Olsson har tagit upp. När det gäller enskilda beredskapsarbeten för ungdom har regeringen gått längre än vad Gunnar Olsson önskar i sin fråga genom att inte bara förlänga åtgärden utan också höja bidraget från 10 till 15 kr. per timme. Jag är övertygad om att de åtgärder som nu beslutats kommer att få positiva effekter på sysselsättningen i såväl Värmland som i övriga delar av landet.

Herr talman! Jag får till att börja med tacka arbetsmarknadsminister Per Ahlmark för svaret, tacka för att statsrådet följer goda socialdemokratiska råd. Fortsätt med det även om det skulle bli protester från någon av koalitionsbröderna! Det var nämligen redan den 14 september som jag, med utgångspunkt i det krisläge på arbetsmarknaden som rådde i mitt hemlän, väckte den här frågan. När regeringen två veckor senare lade fram sitt tiopunktsprogram, som för resten innehöll många bra saker, kunde jag till min glädje notera att utsträckningen av tiden för 75-procentigt bidrag till den 30 juni 1978 stämde helt med vad jag efterlyst två veckor innan det s.k. paketet blev bekantgjort. 13 När nu åtgärderna, helt i linje med vad jag efterlyste, sätts in generellt för hela landet, kommer detta — precis som statsrådet säger i sitt svar — givetvis också Värmland till del. De problem vi nu diskuterar står verkligen i fokus. Man behöver bara plöja igenom hela den samlade rikspressens ledarsidor i dag för att förstå hur allvarligt människor ser på den höga ungdomsarbetslösheten. Enligt de uppgifter som sysselsättningsutredningen i går presenterade går ca 40 000 ungdomar utan arbete — en ökning på bara några månader med 30 96. Det innebär att nästan hälften av alla arbetslösa i landet är ungdomar. Dessa siffror stämmer mycket bra med förhållandet i Värmland, där 44 96 av alla arbetslösa ännu inte fyllt 25 år. Värmland har under 1970 talet förlorat ca 2000 ungdomar i åldern 15-24 år, och det råder f.n. brist på arbetstillfällen på praktiskt taget alla områden i Värmland. Det har med andra ord skett en påtaglig försämring under den senaste tiden. Det var därför jag ställde den här frågan redan i mitten av september.

Herr talman! Det är två ansikten som socialdemokratin visar upp. På Sergels torg i söndags fick vi höra att vi för ”högerpolitik, som leder till arbetslöshet”. I dag tackar Gunnar Olsson för att jag ”följer goda socialdemokratiska råd”. Jag är utomordentligt glad över att höra att vi alltså nu kan vara överens om vikten av att genom arbetsmarknadspolitiska insatser hålla sysselsättningen uppe och motverka arbetslösheten. Den värdegemenskapen fanns när vi hade en annan regering. Den finns tydligen också i dag. Det är sant som Gunnar Olsson säger att läget i Värmland är besvärligt på många sätt. Det fanns 4 300 kvarstående arbetssökande i september. Av dem var 1 800 under 25 år. För att möta de här svårigheterna har arbetsmarknadsverket utnyttjat alla de resurser som står till dess förfogande. Man är beredd att ytterligare trappa upp de här åtgärderna, särskilt efter regeringens beslut den 3 oktober. För att stärka det värmländska näringslivet har man det senaste året beviljat värmländska företag lokaliseringsstöd med över 100 milj.kr. Det beräknas ge arbete för 330 personer. Därtill kommer att Uddeholmsbolaget fått ett mycket fördelaktigt lån på 600 milj.kr. Regeringen är beredd att pröva stöd till seriösa företag som vill stärka det värmländska näringslivet.

Herr talman! Jag står fast vid vad jag sade i mitt första inlägg: I det åtgärdspaket som presenterades den 3 oktober fanns onekligen många bra saker, bl.a. just de åtgärder jag efterlyste i mitten av september. Nr 7 De önskemålen är nu tillgodosedda. Vi har länge haft dessa problem i Värmland. Vi har aldrig blundat för dem. Men i dag har problemen i mycket hög grad förvärrats. Ingenting Rs anddogredör är värre för en ung person som för första gången söker ett arbete än Om utsträckt tid för att mötas av arbetslöshet. Riskerna för en fortsatt kraftig reducering av statsbidrag till sysselsättningen är mycket stora, inte minst på grund av de långtgående = beredskapsarbeten inskränkningar som aviserats av flera av länets stora basföretag. Vi räknar — för ungdom faktiskt realistiskt med att antalet arbetstillfällen kan komma att kännbart reduceras ytterligare. När ytterligare arbetstillfällen kommer i farozonen drabbar det i hög grad ungdomen. Därför måste vi, statsrådet Ahlmark, vara kolossalt observanta på vad som händer i Värmland under den närmaste tiden.
Herr talman! Jag delar helt Gunnar Olssons mening, att vi måste vara observanta på vad som händer — inte enbart i Värmland utan också i andra områden där man har svårigheter med sysselsättningen, inte minst för ungdomen. Det är skälet till att vi framlagt förslag till åtgärder som skall ge jobb eller utbildning åt minst 30 000 människor till en sammanlagd kostnad av ungefär 2 miljarder kronor för vintern. Vi föreslår en rad åtgärder som berör ungdomarna. Det är kommunala beredskapsarbeten för ungdomar, där kommunerna får statsbidrag på 75 96 och där vi har höjt dagsverkskostnaden från tidigare 300 eller 350 kr. till 350 eller 400 kr. Till beredskapsarbeten hos enskilda företag har bidrag tidigare kunnat utgå med högst 10 kr. Regeringens beslut innebär att vi höjer detta bidrag till 15 kr. Denna typ av beredskapsarbeten inne i företagen har givit mycket goda erfarenheter. Vi har vidare genom arbetsmarknadsverket sett till att man ytterligare skärper åtgärderna för att ordna statliga praktikarbeten. Bidragsmässigt innebär det att statliga myndigheter och verket får full täckning för lönekostnaderna för dessa ungdomar. Jag delar helt Gunnar Olssons värdering: Inget slöseri i ett samhälle är värre än arbetslöshet!
Herr talman! Jag känner till åtgärdspaketet. Men när det gäller ungdomen måste det tas fram fler arbetstillfällen, och där måste statsmakternas stimulans bestå; den får inte klippas av vid ett visst datum. Här gäller det att ge kommuner, landsting och privata företagare andrum för att inventera möjligheterna och vaska fram jobb åt ungdomarna. Då kan man inte, som regeringen hade tänkt sig, klippa av stimulansen vid årsskiftet, utan stödåtgärderna måste fortsätta.
Herr talman! Just det! De måste fortsätta. Det är ju därför de fortsätter! De klipps inte av vid årsskiftet — vi förlänger dem ju till den 30 juni 1978, precis som Gunnar Olsson efterlyst i sin fråga. Vi är alltså helt överens. Känns det så svårt att säga att vi är helt överens på den punkten? Jämför man vad vi genom arbetsmarknadspolitiken gör för ungdomar i hela landet i september 1977 — statliga praktikplatser, tiokronan, kommunala beredskapsarbeten och övrigt — med arbetsmarknadspolitiken i september 1976, finner man att det förra året var sammanlagt 18 000 ungdomar som fick jobb eller utbildning på det sättet, medan det i september i år var 28 000 ungdomar. Vi är alltså på väg i rätt riktning. Men erkänn då också, Gunnar Olsson, att vi gör större insatser än någon regering tidigare i svensk historia för att skydda sysselsättningen och motverka arbetslösheten!
Herr talman! Jag har sagt två gånger att åtgärdspaketet innehåller många bra saker. Men då kan väl Per Ahlmark också erkänna om det var denna fråga i mitten av september som fick statsrådet att fatta beslutet att förlänga det 75-procentiga bidraget från årsskiftet fram till halvårsskiftet nästa år.
Herr talman! Det viktiga är att vi har ett arbetsmarknadsverk i vars styrelse sitter representanter för parterna på arbetsmarknaden — de stora löntagarorganisationerna och näringslivet. De hade ett sammanträde den 23 september, där de lade fram ett antal förslag. Under nio dagar därefter arbetade vi på arbetsmarknadsdepartementet och i regeringen i övrigt fram det paket som Gunnar Olsson helt har anslutit sig till. Detta är den vanliga gången för att få sådana här åtgärder förankrade hos parterna, för att göra dem effektiva så att de skyddar sysselsättningen och motverkar arbetslösheten.

Herr talman! Ingrid Diesen har frågat mig om jag är beredd att vid den kommande översynen av trygghetslagstiftningen också ge de sakkunniga i uppdrag att överväga en mjukare tillämpning av denna lagstiftning inom det konstnärliga området, t.ex. vid teatrar eller Sveriges Radio. Enligt direktiven till den nya anställningsskyddskommittén bör kommittén uppmärksamma de särskilda problem som finns i verksamheter där en flexibilitet i rekryteringen och en viss genomströmning av arbetstagare är naturlig med hänsyn till verksamhetens art. Kommittén skall vid behov lägga fram förslag om hur dessa problem skall lösas. Jag vill också erinra om att en motion, som även berör dessa frågor, skall behandlas av arbetsmarknadsutskottet. Det kan tilläggas att det redan av förarbetena till anställningsskyddslagen framgår, att arbetsdomstolen i sin bedömning har att ta särskild hänsyn till verksamhetens art och till arbetstagarnas ställning. Många av de aktuella reglerna är också dispositiva så att arbetsmarknadens parter skall kunna anpassa lagstiftningen till den egna branschen eller verksamheten. Vad den nya kommittén har att göra är att undersöka om lagstiftningen och kollektivavtalsregleringen har verkat tillfredsställande och, om inte, komma med förslag till jämkningar. Att principen om trygghet i anställningen skulle urholkas för dessa arbetstagargrupper är det inte tal om.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ahlmark för svaret. Jag har i dag på förmiddagen med intresse tagit del av de direktiv som statsrådet Ahlmark har utfärdat, och jag fann där också en mening som utgör huvudpunkten i det svar som jag har fått i dag. Statsrådet talar om att man också skall uppmärksamma de verksamheter där det krävs flexibilitet i rekryteringen. Självfallet är jag glad över att man också särskilt nämner den moderata motion av herr Ollén som berör dessa problem och som nu skall behandlas i arbetsmarknadsutskottet. I motionen talas det om att lagstiftningen har lett till problem på vissa sektorer, framför allt på det kulturella och konstnärliga skapande området. Herr Ollén pekar särskilt på Sveriges Radio, som inte i samma utsträckning som tidigare har kunnat använda frilansare och konstnärer av olika slag. Det är alltså arbetsmöjligheter som har försvunnit. Men det är inte bara på Sveriges Radio som detta är påtagligt; även på teaterområdet har svårigheterna visat sig. De kom till tydligt uttryck när Malmö stadsteater för någon tid sedan skulle tillsätta en ny teaterchef. En av de främsta kandidaterna drog sig tillbaka och förklarade att trygghetslagarna gjorde att han inte kunde fullfölja sin uppgift. Han sade: ”Utan möjligheter till uppsägningar, små möjligheter till omplaceringar, ingen flyttning mellan teatrarna och inga nyanställningar kunde jag inte ta på mig ansvaret.” Han påpekar också att det inte är ovanligt att en person som är verksam på det här konstnärliga området behöver en omflyttning för att hans skaparförmåga på nytt skall leva upp. Jag tror att de flesta av landets teaterchefer instämmer i den bedömningen. Även på det här området rör det sig i stor utsträckning om ungdomar som just har lämnat scenskolorna. Deras möjligheter att få anställning och visa vad de duger till är begränsade, och en uppmjukning av lagstiftningen skulle tillsammans med andra åtgärder — det vill jag betona —- kanske åstadkomma en större rörlighet. Som jag tidigare har sagt är på det konstnärliga området en viss frihet och rörlighet av stor betydelse, både för de institutioner som verkar på detta område och för de enskilda konstnärerna, för vilka ett miljöombyte kan betyda ny inspiration och vidareutveckling. Jag hoppas alltså att den här utredningen skall kunna lösa de nuvarande svårigheterna, självfallet med bevarande av trygghet i anställningen.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om regeringen avser att förhindra vidare taxehöjningar inom allmänna statliga kommunikationer för att stoppa inflationen. Såväl postverket som televerket och SJ är affärsdrivande verk. Verksamhetens kostnader skall enligt riksdagsbeslut i princip täckas av intäkter från dem som utnyttjar verkens tjänster. Om staten fordrar att affärsverken skall utföra uppgifter som ger underskott, finansieras sådan verksamhet över statsbudgeten. Detta gäller t.ex. i fråga om ersättning till SJ för drift av olönsamma järnvägslinjer. I ett läge då löner och övriga kostnader stiger skulle ett stopp för prishöjningar inom kommunikationssektorn innebära att en större andel av kostnaderna för dessa verksamheter övervältras på skattebetalarna eller måste tas från annan skattefinansierad verksamhet. Av många skäl tycker jag att detta bör undvikas.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det var ju negativt, eftersom kommunikationsministern inte är villig att ställa ut några löften om att hjälpa till att förhindra taxehöjningar i fortsättningen. Jag vill inledningsvis påpeka att det inte är sagt att det krävs att man tar ut mer skattemedel; man kan ju också tänka sig en omfördelning inom statsbudgeten för att finansiera sådan här verksamhet. Man kan t.ex. minska de militära utgifterna, vilket regeringen naturligtvis har möjlighet att göra. Jag vill säga några ord om kommunikationssektorn i allmänhet och då först om trafiksektorn. Det är här fråga om vilken lösning vi skall — Nr 7 välja för att komma till rätta med våra trafikproblem. Skall vi satsa på Torsdagen den kollektiva lösningar, som är billigare än om man ser till samhällets sam 13 oktober 1977 lade utgifter, som kräver mindre energi och som är säkrare för trafis oo kanterna? Eller skall vi satsa mer på privata lösningar, som är dyrare, - Om åtgärder för att som ständigt ökar sin andel av energiförbrukningen och som åsamkar = hindra taxehöjningsamhället stora kostnader i form av investeringar i vägar och trafikleder — ar inom allmänna och dessutom förorsakar oöverskådliga förluster i liv och arbetsförmåga = statliga kommunipå grund av sina höga olyckstal? kationer Man kan säga att de styrande i landet redan gjort sitt val. Både den förra och den nuvarande regeringen har accepterat bilismen för såväl personsom godstransporter, utan redovisning av de verkliga kostnaderna. Det olyckliga trafikpolitiska beslutet 1963 — som väl kommunikationsministern avser när han talar om riksdagsbeslut —, nämligen att varje trafikgren själv skall bära sina kostnader, var ett slag mot all kollektiv trafik. Fastän det nu, 15 år senare, står klart för alla att det var ett dåligt beslut, spökar det fortfarande och påverkar trafikpolitiken, så som vi ser av det beslut om taxehöjningar som nu föreligger. SJ måste gå ihop om det inte skall bli belastningar för skattebetalarna, säger kommunikationsministern. Hur stor belastning på skattebetalarna utgör den svällande privatbilismen? Dess samlade kostnader för samhället har aldrig redovisats. Det är lönsamt för vissa grupper — för bilindustrin, för oljebolagen, för hela den marknad med prylar och tillbehör som växer i bilismens spår — att den får svälla och ta allt större resurser i anspråk, men det är inte lönsamt för samhället. Talet om att allmänna trafikföretag måste gå ihop är falskt. Medborgarna har rätt till ett väl utbyggt trafiksystem med skäliga priser. Det är en servicefråga och inte en företagsekonomisk lönsamhetsfråga. Jag skulle vilja ställa två följdfrågor till kommunikationsministern: Anser kommunikationsministern att 1963 års trafikpolitiska beslut var ett olyckligt beslut? Och om så är fallet: Är kommunikationsministern villig att arbeta i regeringen för en mera helhjärtad satsning på kollektiva trafikmedel?

Herr talman! Jag sade, Oswald Söderqvist, i slutet av mitt svar att om man vill undvika taxehöjningar måste man antingen övervältra kostnaderna på skattebetalarna eller ta pengarna från annan skattefinansierad verksamhet. Men det kan som bekant regeringen inte göra utan att fråga riksdagen. Jag delar uppfattningen att vi naturligtvis skall satsa på allmänna kommunikationsmedel där sådana är en realistisk lösning, men det fordras som vi vet ett visst trafikunderlag. Jag tror därför inte att man kan tala om spårbunden trafik och andra allmänna kommunikationsmedel kontra bilismen som ett antingen-eller. Vi måste ha klart för oss att 19 det är fråga om både-och. Bilismen är ett utmärkt komplement till de allmänna kommunikationsmedlen, men tyvärr missbrukas den. Vi kan vara överens om att det inte är till gagn vare sig för våra strävanden att spara energi, för våra strävanden att förbättra miljön eller för våra strävanden att öka trafiksäkerheten. Men vi måste räkna med en kombination av allmänna kommunikationsmedel och enskilda, och det är den optimala kombinationen som vi skall försöka stimulera folk att komma fram till.
Herr talman! Det är självklart att vi skall ha en kombination av bilism och kollektiva trafikmedel; jag har aldrig heller påstått att man på något sätt skulle helt och hållet avskaffa bilismen. Men det här hänger ihop med de följdfrågor till kommunikationsministern som jag inte fick något svar på. I beslutet 1963 — för 15 år sedan — låg det en tydlig prioritering av, en tydlig satsning på, en tydlig fördel för just utvecklingen av bilismen både på godssidan och på personsidan, och där fanns också en tydlig diskriminering av de kollektiva trafikmedlen. Det är klart att man kan skylla på trafikunderlag och sådana saker och säga att det inte är lönsamt att upprätthålla den och den järnvägslinjen eller den och den busslinjen. Samtidigt vet vi att SJ har bedrivit sin trafikpolitik i vissa bygder på det sättet att man exempelvis har lagt om tidtabeller osv. så att man har fått ett mindre trafikunderlag. Sedan har man gått ut och mätt, och så har man sagt: Här har vi så dåligt trafikunderlag att vi måste lägga ner. Det finns exempel på det, men dem känner säkert kommunikationsministern bättre till än jag gör. Det här är alltså en fråga om vad man vill satsa på. Samhället måste ge sitt stöd åt de trafikmedel som är diskriminerade genom den politik som bedrivs, och det viktiga är alltså om regeringen är villig att arbeta för det eller om den skall fortsätta att prioritera bilismen på övriga trafikslags bekostnad. Självfallet krävs det ett riksdagsbeslut, men det är dock regeringen som kan ta initiativ i dessa frågor. Frågan kvarstår alltså: Anser kommunikationsministern att 1963 års beslut var bra eller dåligt?
Herr talman! Jag beklagar att jag inte svarade på frågan, men det berodde på att jag inte hann. Lampan började glimta, när tiden var ute. Jag skall försöka besvara frågan nu. Jag anser att 1963 års trafikpolitiska beslut i princip var riktigt och välgrundat. Jag vägrar bestämt att acceptera några påståenden om att det avsiktligt diskriminerade något trafikslag. Avsikten var att trafikslagen skulle vara absolut jämställda. Felet med 1963 års trafikpolitiska beslut är enligt min mening att det ännu inte har satts i full funktion. Det är kanske litet sent att göra det nu. Därför arbetar vi på en proposition med en ny trafikpolitisk policy, som jag hade hoppats att kunna förelägga riksdagen i höst men som Nr 7 jag tyvärr inte kan lägga fram förrän något senare. Torsdagen den
Herr talman! Nej, direkt utsagd var naturligtvis ingen diskriminering Om kommunernas av den kollektiva trafiken i 1963 års trafikpolitiska beslut. Direkt eller — utbyggnadsplaner formellt finns inte heller några beslut som man kan peka på där det — för daghemmen sagts att den kollektiva trafiken skall missgynnas. Men den politik som förts och som fortfarande förs missgynnar ovedersägligen den kollektiva trafiken till förmån för privatbilismen. När det gäller t.ex. helgtrafiken med bussar skummar de privata bussbolagen grädden av trafikströmmarna. Genom långfärdsbussar tar dessa bolag upp de stora trafikanhopningarna vid helgerna. På det sättet undandras SJ ett trafikunderlag. Det är en osund konkurrens. Sådana saker diskriminerar absolut den kollektiva, den samhällsägda, den statliga trafiken och gynnar privata intressen. Där måste man sätta in stötarna och se till att trafiken överförs till det som är billigare och bättre för samhället.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig vilka resultat en utlovad inventering av barnomsorgsplanerna för åren 1978-1982 har givit och hur jag i dag bedömer kommunernas utbyggnadsplaner för daghemmen. Göran Karlsson vill att jag lämnar en redogörelse för situationen vad gäller planerna för barnomsorgen och samtidigt ger besked om vilka åtgärder som ytterligare kan behöva vidtas för fullföljandet av det av riksdagen fastlagda femårsprogrammet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Socialdepartementets planeringsgrupp för barnomsorg och Svenska kommunförbundet har gemensamt genomfört en enkät till landets kommuner under augusti-september i år. Avsikten med enkäten var att få svar på i vad mån utbyggnaden av daghem och fritidshem fram t.o.m. år 1981 i facknämndernas förslag till ny barnomsorgsplan för åren 1978-1982 skiljer sig från de uppgifter om utbyggnaden i föregående års barnomsorgsplaner som socialstyrelsen sammanfattade våren 1977. Socialstyrelsens sammanställning i våras visade att ca 82 000 platser skulle tillkomma i daghem under femårsperioden 1977-1981. Enligt den nu gjorda kommunenkäten beräknas ca 87 000 platser tillkomma under samma period. I sin planering ligger således kommunerna nu ca 5 000 21 När det gäller fritidshemmen planerar kommunerna nu att ca 41 000 platser skall tillkomma under perioden, vilket är ca 7 000 platser mer än vad som framgick av den sammanställning socialstyrelsen gjorde i våras. Kommunenkäten visar vidare att kommunerna planerar att öka antalet familjedaghemsplatser med ca 28000 under femårsperioden. Låt mig konstatera det positiva i att kommunerna i sin konkreta planering därmed ytterligare har närmat sig det uppsatta programmet som omfattar 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser under perioden. Låt mig samtidigt konstatera att dessa planer inte ger något säkert och slutgiltigt besked om hur utbyggnadsprogrammet kommer att fullföljas. Av planerna framgår att ca 57 000 daghemsplatser beräknas tillkomma under de tre första åren av utbyggnadsperioden, dvs. under åren 1977, 1978 och 1979. Det är 3 000 fler platser än vad som förutsattes när utbyggnadsprogrammet lades fast. Å andra sidan kommer det enligt nuvarande planer att tillkomma ca 16 000 färre platser under åren 1980 och 1981 än vad programmet innebar. Detta bekräftar tidigare erfarenheter av att svårigheterna att överblicka de sista åren i en femårig planeringsperiod får genomslag i den konkreta planeringen. Den lämnade redovisningen visar att det fortfarande finns tid för kommunerna att genom en ökning av det daghemsoch fritidshemsbyggande som enligt programmet skall genomföras under åren 1979 och 1980 nå det uppsatta utbyggnadsmålet. Vid mina senaste överläggningar i denna fråga med Svenska kommunförbundet i augusti framgick att dess ledning bedömer det troligt med en högre verklig utbyggnadstakt än planerna just nu visar för nämnda år. Härvid konstaterades även att Kommunförbundet under hösten kommer att genomföra en serie konferenser i samtliga län. Vid dessa konferenser kommer Kommunförbundet att gå igenom utbyggnadssituationen i alla kommuner för att därigenom få ett underlag för att bedöma vilka åtgärder som från förbundets sida kan vara möjliga att vidta för att söka förbättra kommunernas förutsättningar att motsvara utbyggnadsprogrammets ambitionsnivå. Jag kommer att ta del av resultatet härav vid kommande överläggningar med förbundet. Regeringen har vidare på min föredragning vid dagens regeringssammanträde givit planeringsgruppen för barnomsorg i uppdrag att genomföra en analys av i vad mån olika kommuner i sin nu aktuella planering genom utbyggnad av daghem når upp till den allmänna riktpunkten på ca 80 26 av det platsbehov som med ledning av kommunernas vid överenskommelsen gällande förskoleplan kunde beräknas för år 1980. Planeringsgruppen åläggs därvid också att analysera orsakerna till att kommunerna i förekommande fall inte har kommit upp till denna nivå. Uppdraget skall redovisas i sådan tid att en redogörelse härför kan lämnas i anslutning till att riksmötet samlas efter juluppehållet.

Herr talman! Det finns anledning att vara bekymrad när det gäller daghemsutbyggnaden, för det första över utbyggnadstakten och för det andra över kvaliteten. Att okunnigt struntprat av Anna Wahlgrens typ kan få fäste i opinionen — inte bland de tusentals föräldrarna i daghemskön men i opinionen över huvud taget — beror på att många daghem helt enkelt är för dåliga. Kvaliteten måste förbättras i takt med utbyggnaden — inte sänkas. När socialdemokraterna i Göteborg ensamma av alla partier kräver att taket för barngrupper skall höjas till 20 barn, då går man reaktionens ärenden. Vi skall bygga bort daghemsbristen, men inte till priset av kvalitetsförsämring. Låt oss skärpa kvalitetsnormerna för daghemmen när det gäller personal — det står ju också i regeringsdeklarationen — och samtidigt minska det onödiga detaljkrångel som ofta hindrar goda lösningar, t.ex. lägenhetsdaghem. Socialministern verkar ha en viss förtröstan inför framtiden när det gäller utbyggnaden. Jag undrar om det finns anledning till det. Som socialministerns svar visar, har överenskommelsen mellan staten och Kommunförbundet hittills hållits — och det är bra. För 1978 håller den också liksom för 1979. Men 1980 spricker den. Och för hela perioden ser läget inte bra ut. Jag vill därför fråga: Hur tror socialministern att vi skall klara hela perioden? Behövs det några ytterligare åtgärder? Planen bygger ju på en frivillig överenskommelse mellan staten och Kommunförbundet, där staten hållit sin del. Hur skall vi då göra för att kommunerna skall hålla sin? Och hur ser socialministern på den här typen av frivilliga överenskommelser mot bakgrunden av vad vi vet hittills? Detta är en viktig fråga, därför att riksdagsbeslutet innebär ju också full behovstäckning 1986, dvs. att när den här planperioden är avslutad måste daghemsutbyggnaden fortsätta mycket snabbt. Alla de föräldrar som står i kö vet ju att vi i dag långt ifrån är på väg att nå behovstäckning. Det är också uppenbart att det finns en betydande olikhet mellan olika kommuner när det gäller att nå upp till målsättningen.

Herr talman! Också jag tackar socialministern för svaret. Det är riktigt att siffrorna för hösten 1977 är bättre än de som redovisades i våras när det gäller daghemsutbyggnaden. Men det är annorlunda när det gäller fritidshemmen. Där håller inte vårsiffrorna, utan höstundersökningen ligger sämre till, ungefär 1 400 platser lägre än vad vårplanerna visade. Det finns anledning för socialministern att med skärpa följa utvecklingen. De ökade byggkostnaderna och kommunernas kärva ekonomiska läge kan göra att planerna inte hålls. Här gäller det att inte bara låta det gå, utan vara offensiv och visa vilja att driva på i arbetet. Även med de nya siffror som socialministern nu presenterar för hösten 1977 ligger man under den siffra man enligt överenskommelsen skulle uppnått 1981, med inte mindre än 24 000 platser. Det är detta jag finner oroande på sikt, särskilt som det är svårare — som det sägs — att överblicka vad som händer under de senaste åren av femårsperioden. Man skall också hålla i minnet att planerna är en sak, verkligheten ofta en annan. Ett säkrare grepp på det hela får vi möjligen när kommunernas budgetar för 1978 är klara. Då vet vi mer om huruvida utbyggnadstakten kan hålla. Jag tror att det kommer att visa sig svårt för vissa kommuner att klara den planerade nivån för utbyggnaden. Jag håller helt med min medfrågare Olle Wästberg om kvaliteten när det gäller barnomsorgen, men jag kan inte godkänna hans resonemang beträffande Göteborg. Det var den borgerliga ledningen som hade kört ekonomin i botten. Därför tvingas man från socialdemokratisk sida att vara återhållsam när det gäller barnomsorgen. Beslutet att göra en analys beträffande platsantalet och behoven är bra, men när det gäller ambitionerna är nog 80 96 en utopi i de flesta kommunerna. Jag tillät mig att göra en undersökning av kommunerna i det län som jag representerar, och jag skall försöka hastigt skildra läget där. I Eksjö finns daghemsplatser bara i den gamla staden, inga platser i industrisamhällena i övrigt i kommunen. I Gislaved är ambitionsnivån 43 26, socialdemokraterna ville sträcka sig till 60 26. I Jönköping håller planerna för 1977/78, sedan håller de inte. I Nässjö håller inte planerna. Eftersläpningen är betydande. I Tranås håller man femårsplanen, men den är helt otillräcklig. I Vetlanda har man i dag 45 platser och har 30 under utbyggnad. Planerna hålls, men 75 platser i en kommun på 30 000 invånare med betydande industrier kan var och en inse är otillräckligt. Denna undersökning liksom liknande rapporter från andra håll i landet gör mig orolig för vad som kan komma att ske i ett kärvt ekonomiskt läge, där regeringspartierna gör vad de kan för att försämra standarden för barnfamiljerna och där man riskerar att kommunerna drar in på daghemsoch fritidshemsbyggandet.

Herr talman! Jag delar Göran Karlssons uppfattning att planerna är en sak och verkligheten en annan. Verkligheten säger att för de första åren — jag upprepar det — ligger vi före i utbyggnadstakten. Den undersökning som skett visar att vi ligger 5 000 platser högre i planeringen än vad vi gjorde i våras. Det talar väl ett tydligt språk. Olle Wästberg säger att det finns anledning till oro. Han är bekymrad för utbyggnadstakten. Jag förstår inte riktigt denna oro. Olle Wästberg kan ändå inte bortse från vad som hänt under dessa två år och vad som är planerat under de tre kommande åren. Vad som händer i Göteborg — Nr 7 får herr Wästberg diskutera med göteborgarna om. Torsdagen den När det gäller situationen i enskilda kommuner, så har jag i mitt in 13 oktober 1977 terpellationssvar redovisat att vi givit planeringsgruppen för barnomsorg —— i uppdrag att göra en analys. När den analysen föreligger kommer vi - Om kommunernas att diskutera situationen med Kommunförbundet. Det är ändock mellan — utbyggnadsplaner Kommunförbundet och regeringen som den här uppgörelsen träffats, och för daghemmen som jag meddelat här har jag haft ett sammanträffande med Kommun förbundet i augusti och skall ha ett nytt sammanträffande med Kom munförbundet någon gång i december, när förbundet genomfört de länskonferenser som har planerats.
Herr talman! Byggnadskostnadsutvecklingen kommer även att inverka på barnstugeutbyggnaden — det tror jag vi är på det klara med — och att detta i sin tur kommer att göra kommunerna mer återhållsamma tror jag också att vi helt klart kan konstatera. Kvadratmeterkostnaderna för byggande av daghem har ökat från i genomsnitt 1 747 kr. 1975 till 2 457 kr. i år. Det är naturligtvis ett allvarligt moment. Jag är övertygad om att de kommunala fullmäktigeledamöterna kommer att i vissa fall hesitera inför denna kostnadsutveckling och dra sig för att bygga ut. Socialministern har all anledning att med uppmärksamhet följa utvecklingen och vara beredd att ingripa, om utbyggnadstakten minskas. I det sammanhanget vill jag citera vad som skrivits i en ledare i högerpressen. Jag läste den i Gotlands Allehanda och i Västerviks-Tidningen, och jag skulle säkert ha kunnat finna den i många andra högertidningar, om jag fortsatt att söka. Jag har också läst den i Jönköpings Posten. I denna ledare säger man att det är ”hårresande att så många i dag jämställer denna tillsyn” — i barnstugorna — med barnomsorg över huvud taget”. Det har med andra ord gått så långt att dagoch fritidshem blivit den definitionsmässiga förklaringen till vad barnomsorg egentligen handlar om. Frågan är därför om det inte är dags för regeringen att sluta upp med att — i rädsla för en högljudd socialdemokratisk opposition — sticka huvudet i busken. När skall kraven på rimlig ekonomisk ersättning — vårdnadsbidrag — från exempelvis föräldrar som själva vill vårda sina barn tillgodoses? Och när skall regeringsdeklarationens ord om valfrihet mellan olika barnomsorgsalternativ förverkligas? Herr Rune Gustavsson! Eftersom både herr Gustavssons parti och det moderata samlingspartiet omfattar den filosofi som denna ledare andas, så tror jag att man tyvärr kan räkna med att utbyggnaden av barnomsorgen inte kommer att skötas så bra som den borde skötas.

Herr talman! Jag vill först bara konstatera att Göran Karlsson väljer att försvara att socialdemokraterna i Göteborg gör en av de mest drastiska försämringarna av kvaliteten i barnstugorna genom att höja antalet barn i barngrupperna. Ja, Rune Gustavsson, jag känner oro när det gäller utbyggnaden av daghem. Jag gör det inte på grund av det som hänt, för där har det gått bra i förhållande till de planer som finns, utan jag känner oro just för planerna. Vi bör ändå ta kommunerna på orden när de säger, att de i sina planer inte kommer att klara utbyggnaden. Det är allvarligt och det kräver åtgärder. Vi har självfallet inom alla politiska partier ett ansvar för att våra partivänner ute i kommunerna arbetar för att planerna skall hålla. Därför är det oroväckande när i Eskilstuna folkpartisterna ensamma får reservera sig mot nedskärningar och senareläggningar av planerad barnstugeutbyggnad. Jag vill upprepa min fråga — som jag inte fick svar pånämligen hur socialministern, med utgångspunkt i vad vi vet om hur kommunerna hittills planerat, ser på den här typen av frivilliga överenskommelser mellan staten och kommunerna. Jag undrar också om socialministern har några andra förslag eller tankar när det gäller hur vi skall förverkliga målsättningen än att han återigen skall träffa Kommunförbundet. Finns det inte anledning att börja titta på de enskilda kommunerna?
Herr talman! Jag skall upprepa för herr Olle Wästberg i Stockholm det som står i slutet på mitt svar, nämligen att vi skall göra en enkät och en analys för att se hur det ser ut i de olika kommunerna. Min rekommendation är att herr Wästberg läser svaret en gång till. Göran Karlsson tog upp frågan om fritidshemmens utbyggnad. Tyvärr hann jag inte svara förra gången, men det är nog så, att kommunerna till följd av diskussionen om SIA:s utveckling har blivit efter när det gäller planeringen av fritidshemmen. Jag har också den uppfattningen att kommunerna har ganska stora möjligheter att rätt snabbt bygga ut den verksamheten, för man behöver inte bygga lokaler i alla situationer. Det finns ganska många lokaler, och det finns också utrymmen i många skolor. Jag är helt medveten om att vi ligger efter på detta område men är övertygad om att kommunerna kommer att kunna planera bättre när SIA-skolan får en fastare form. Vi hade ju en gång en diskussion i socialutskottet om hur det här skulle kunna utvecklas.
Herr talman! Det är bra att också ta andra lokaler i anspråk. Det har jag inte någonting emot. Kan det påskynda en utbyggnad av fritidshemmen är det ju bara bra. Med anledning av det svar vi fått konstaterar jag att socialministern nu säger sig vara beredd att följa frågan med uppmärksamhet, och jag förutsätter att det innebär att han då är beredd att vidta de åtgärder som kan behövas. Han har därför i dag klarat sig undan med sitt svar. Jag kan också säga att vi kommer att följa utvecklingen på detta område mycket noga och att vi kommer igen, om det skulle visa sig att kommuner och regering gör sig skyldiga till försummelser. Till herr Olle Wästberg vill jag säga att eftersom man i Göteborg, under det borgerliga skedet, så kapitalt körde ekonomin i botten hjälper inga varma deklarationer om kvaliteten i barnomsorgen. Verkligheten tvingar göteborgarna att ta det här steget. Det är hela sanningen.
Herr talman! Verkligheten tycks, herr Göran Karlsson, tvinga socialdemokraterna i Göteborg att försämra barnomsorgen, men man har inte fått med sig något av de andra partierna. Det finns i Rune Gustavssons svar ett besked om att man skall göra en enkät och en analys beträffande läget i de enskilda kommunerna. Men vad jag frågade om var om den enkäten skulle leda till någon åtgärd från socialministerns sida, dvs. om han ämnar ta upp några slags samtal med de kommuner som klart ligger under normen. Socialministern får nästan alltid någonting irriterat i rösten när han skall svara på frågor om daghemsutbyggnaden. Jag tycker att han i stället borde ta tillfället i akt att klargöra att regering och riksdag inte kan acceptera att kommunerna inte håller sin del av den överenskommelse som uppnåtts mellan staten och Kommunförbundet. Vi måste klara daghemsplanen.
Herr talman! Jag är inte alls irriterad, men jag tycker det är felaktigt av herr Wästberg att påstå att kommunerna icke håller sin del av överenskommelsen. Detta vet Olle Wästberg inte någonting om i dag. Olle Wästberg vet en sak och det är att kommunerna under de tre första åren har byggt och bygger fler platser än överenskommelsen innebär. Beträffande de två sista åren av femårsperioden motsvarar siffrorna i dag inte vad som överenskommits, men om man tar siffran som gäller för tiden från i våras och fram till i dag finner man, herr Olle Wästberg, att det föreligger en ökning med 5 000. Därtill kommer att man har planerat in 28 000 platser i familjedaghem. Jag tror att jag i mitt förra inlägg sade vad som kommer att ske när analysen är klar. Vi kommer att regelbundet ha kontakter med Kommunförbundet. Det är mellan Kommunförbundet och regeringen som uppgörelsen träffades, och vi har att i första hand ta upp diskussion med Kommunförbundet.
Herr talman! Det var väl inte meningen att Olle Wästberg i Stockholm och jag skulle diskutera med varandra, eftersom min fråga var ställd till socialministern, men eftersom Olle Wästberg framhärdar tvingas jag att säga till honom, att socialdemokraterna i Göteborg var nödsakade att ta konsekvenserna av ett borgerligt vanstyre som medför att man får höja skatten med ungefär tre kronor under de aktuella åren därför att ekonomin hela tiden har släpat efter. Det är detta som tvingar socialdemokraterna till det beslut som har fattats när det gäller barnomsorgen. Både jag och socialdemokraterna i Göteborg vill ha en god kvalitet på denna, men de förhållanden som uppkommit på grund av de borgerligas politik gör att man nu även måste skära ned dessa ambitioner. Att sedan de borgerliga i den situationen nu bjuder över när det gäller kvaliteten på barnomsorgen betraktar jag närmast som hyckleri.
Herr talman! Ja, hittills har kommunerna hållit överenskommelsen, och det är väldigt bra. Det är också bra att utbyggnadsplanerna har förbättrats. Men kommunerna planerar att inte hålla överenskommelsen, och om man tror på deras planer — det bör man ändå försiktigtvis göra = finns det anledning till oro och därför till åtgärder.
I flera kommuner planerar man i dag kraftiga höjningar av taxorna på dagoch fritidshemmen, höjningar som hårt kommer att drabba barnfamiljerna. Taxehöjningarna innebär ett sätt att skenbart minska köerna och pressa tillbaka kvinnorna från arbetslivet.
Vidare framhärdar jag i mitt påstående att det är att göra barnstugeutbyggnaden den största otjänsten att sänka kvaliteten. När kommunerna har ekonomiska problem skall det inte få gå ut över barnen, men det har socialdemokraterna valt att göra och det försvarar Göran Karlsson.
Finns i dag några planer på ett statligt övertagande av personalkostnaderna i syfte att underlätta barnstugeutbyggnaden och i syfte att förhindra att de av prisoch hyresstegringar redan hårt ansatta barnfamiljerna ytterligare drabbas?

41, och anförde: Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om det i dag finns några planer på ett statligt övertagande av personalkostnaderna i syfte att underlätta barnstugeutbyggnaden och förhindra att av prisoch hyresstegringar redan hårt ansatta barnfamiljer ytterligare drabbas. Kommunerna har ansvaret för barnomsorgen i enlighet med barnomsorgslagen. Kommunerna har enligt samma lag ansvaret för att genom en planmässig utbyggnad av förskola, familjedaghem, fritidshem och annan förskoleoch fritidshemsverksamhet sörja för att de barn som på grund av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller av andra skäl behöver omvårdnad får sådan, om behovet inte tillgodoses på annat sätt. Staten underlättar genom speciella bidrag till kommunerna utbyggnaden av barnomsorgen. Ett nytt statsbidragssystem med väsentligt höjda och värdebeständiga statsbidrag infördes fr.o.m. den 1 januari 1977.

underlätta barnstu Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret, men jag beklagar = geutbyggnaden att det var så negativt. Taxehöjningar planeras ju i dag i många kommuner runt om i landet, bl.a. i Stockholm och i Lund, och dessa taxehöjningar kommer att drabba barnfamiljerna mycket hårt. Låt mig bara nämna en av de konstruktioner som socialförvaltningen i Stockholm har lagt fram — man vägrar att kalla dem förslag, eftersom man själv är så negativt inställd till dem. Enligt denna konstruktion skulle en tvåbarnsfamilj, där bägge föräldrarna förvärvsarbetar men samtidigt bägge är lågavlönade, få ökade utgifter på i runt tal 5 000-6 000 kr. om året. Vi vet att barnfamiljerna är en redan hårt pressad grupp. Det är de som främst drabbas av regeringens ekonomiska politik med prishöjningar på, enligt vad vi fick höra i går, hittills i år 16,3 96 och med rekordhöga hyreshöjningar. Läggs så ovanpå det de aviserade höjningarna av de sociala taxorna i kommunerna, inser man lätt att regeringens tal om att värna barnfamiljernas ekonomi är rena hånet. Effekterna av dessa taxehöjningar kommer nämligen endera att bli att kvinnorna tvingas sluta arbeta — och hur hänger det samman med allt fagert tal om jämställdhet? —- eller att man tar ut barnen från daghemmen och fritidshemmen. När Stockholm senast höjde fritidshemstaxan slutade omedelbart 600 barn. Såväl LO-rapporten om barnomsorg som SOMI-rapporten visar vilka katastrofala följder den bristfälliga utbyggnaden av barnomsorgen lett till genom att så många barn också i förskoleåldern går utan tillsyn under delar av dagen. Många barn kommer alltså att tvingas bli påsbarn eller nyckelbarn om kommunerna genomför sina planer. Vi kan inte acceptera detta raffinerade sätt att få bort köerna. En bra daghemsoch fritidshemsplats är en rättighet för barnen på precis samma sätt som de har rätt till skolundervisning. En rättighet skall inte avgiftsbeläggas, utan man skall i stället sträva efter att göra förskolan helt gratis. Bästa sättet att åstadkomma detta är naturligtvis att staten tar över personalkostnaderna — särskilt mot bakgrund av att investeringskostnaderna men också driftskostnaderna stigit mycket kraftigt så att, trots de ökade statsbidragen, kostnaderna för kommunerna stigit enormt. Att höja statsbidragen är också ett av de bästa sätten att få fart på barnstugeutbyggnaden. Jag kan inte låta bli att förvåna mig över Olle Wästbergs och Göran Karlssons inlägg i den föregående debatten. Man vill alltså ha en ökad barnstugeutbyggnad till stånd, men man är inte beredd att kämpa för att staten tar över personalkostnaderna. Jag vill ställa en följdfråga: Är socialministern beredd att öka stats 29 bidragen mot bakgrund av den prisstegringstakt som vi har i dag?
Herr talman! Jag har gett Eva Hjelmström ett klart besked i mitt svar tidigare. I samband med överenskommelsen infördes ett nytt statsbidrag, som i verkligheten innebar att staten åtog sig att svara för mellan 70 och 75 96 av kommunernas nettoutgifter för driften av daghemmen. Detta bidrag gjordes värdebeständigt genom att man anknöt det till löneutvecklingen. Någon ytterligare anknytning av statsbidraget till personalkostnaderna är, som jag redan har sagt, inte aktuell.
Herr talman! De nuvarande bidragen täcker inte 70-75 96 av kommunernas utgifter för barnstugeutbyggnaden. Det räcker med att titta på kostnadsutvecklingen på investeringssidan. Denna har under de senaste två åren inneburit en prisstegring på över 150 96. Därtill kommer alla övriga utgifter som har ökat för kommunerna. Siffran 70-75 96 är därför helt felaktig. Det visar sig också att beträffande fritidshemmen t.ex. har kommunernas nettoutgifter, trots statsbidragen, ökat kraftigt.
Herr talman! Ett tillrättaläggande! Om jag uppfattade Eva Hjelmström rätt, skulle kostnaderna för utbyggnaden av daghemmen ha ökat med 150 96. För tiden från det uppgörelsen träffades mellan regeringen och Kommunförbundet fram till första kvartalet i år har vi en ökning av investeringskostnaderna för barnstugor på i medeltal 25 96. Denna ökning ligger i genomsnitt lägre än kostnadsstegringen när det gäller byggandet av lägenheter.
Herr talman! De siffrorna överensstämmer inte med de siffror som kammarkontoret i Stockholm har redovisat över ökade kostnader för bl.a. Stockholms kommun. Sedan vill jag upprepa min fråga, om socialministern anser att de kostnadsökningar, som dessa kraftigt ökade taxor innebär för barnfamiljerna, kan anses rimliga och kan anses stå i överensstämmelse med den målsättning som anges i regeringsdeklarationen — att man skall värna om barnfamiljerna. Är det att värna om barnfamiljerna att de kommer att få kraftigt ökade utgifter för barnomsorgen, ovanpå alla andra utgiftsökningar?
Herr talman! Om Eva Hjelmström tar en enskild kommun, kan hon hitta siffror som är betydligt högre än de jag nämnde, för det är stora variationer. De siffror jag anförde tog jag från en undersökning som statens prisoch kartellnämnd har gjort.
Herr talman! Jag noterar att socialministern inte svarade på min senaste fråga, om det kan anses stå i överensstämmelse med regeringsdeklarationen att barnfamiljer kan få ökade utgifter på 5 000-6 000 kr. för barnomsorgen.
Herr talman! Som Eva Hjelmström torde observera höjde vi de allmänna barnbidragen den 1 juli i år. Vi har också sagt —- i samband med att vi presenterade krispaketet — att de två grupper som vi prioriterar är barnfamiljerna och de äldre. Detta står fast.
Herr talman! Den höjning av barnbidraget som gjorts täcker på intet sätt ens de ytterligare utgifter som barnfamiljerna har haft på grund av ökade hyror och höjda priser. Ovanpå detta läggs så ökningen av de sociala utgifterna. Det är en mycket kraftig standardförsämring som barnfamiljerna har drabbats av.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag anser att det förhållandet att flera kommuner planerar kraftiga höjningar av barngruppernas storlek är i överensstämmelse med den uttalade målsättningen om kvalitativt bra barnomsorg och om det finns några planer på att uppfylla uttalandena i regeringsdeklarationen om normer för personaltäthet och gruppstorlek. En enig barnstugeutredning föreslog bl.a. en organisationsmodell med åldersblandade grupper — s.k. syskongrupper — för barn i åldrarna två och ett halvt till sju år. Antalet barn per grupp borde variera beroende på förhållandena. Med hänsyn till barnens sociala och känslomässiga utvecklingsnivå föreslog utredningen att antalet inskrivna barn per grupp inte borde överstiga 20. I den proposition som lades fram för riksdagen med anledning av utredningens förslag framhölls att det borde ankomma på socialstyrelsen att på grundval av utredningens förslag, remissyttrandena och erfarenheterna från den då pågående försöksverksamheten utarbeta vägledning till kommunerna i frågan. En sådan vägledning har utarbetats av socialstyrelsen. Av denna framgår att den enda tvingande norm som finns är den som avser inomhusyta per barn. I övrigt finns i enlighet med riksdagens beslut rekommendationer och riktlinjer. Normen, liksom riktlinjerna i övrigt, avser lokaler som från början nybyggs för barnstugeverksamhet. Det är således kommunerna som själva i allt väsentligt anger standarden i förskolan. Det hindrar inte att regeringen i olika sammanhang har givit uttryck för sin vilja att medverka till att barnomsorgen hålls på en kvalitativt hög nivå. Sedan utbyggnadstakten nu ökats kraftigt har kommunerna i allt större utsträckning fått tillgripa andra lösningar än nybyggnad, framför allt i befintliga bostadsområden. Med anledning bl.a. av besvär över socialstyrelsens beslut om platsantal i tre lägenhetsdaghem — besvär som regeringen bifallit — har en arbetsgrupp inom regeringskansliet i höst påbörjat en översyn av principerna för statsbidragsgivningen till daghem m.m. Arbetsgruppen skall även behandla normer för personaltäthet och gruppstorlek i förskolan. Arbetsgruppens arbete kommer löpande att diskuteras i en särskild referensgrupp dit representanter för bl.a. socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och berörda fackliga organisationer kommer att inbjudas. Jag har vidare för avsikt att i anslutning till detta arbete överväga frågan om huruvida särskilda medel kan ställas till socialstyrelsens förfogande för ytterligare utvärdering av verksamhet i syskongrupper med olika barnantal.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. I december förra året ställde jag en liknande fråga till socialministern och fick då beskedet att frågan omgruppstorlekaroch personaltäthet skulle bli föremål för närmare prövning av regeringen i samarbete med kommuner och personalorganisationer. Sedan dess har det alltså varit tyst, och några normer har vi inte sett röken av, trots att det gått över ett år sedan man i regeringsdeklarationen förklarade att normer skulle fastställas. Socialstyrelsen väntar, personalorganisationer väntar, föräldrar väntar. De enda som inte väntar är kommunerna, som tar de nya statsbidragsbestämmelserna till intäkt för sitt besparingsnit och konsekvent genomför sardinburkspolitiken. I Göteborg — det fick vi höra i en tidigare debatt — vill socialdemokraterna nu fastställa platsantalet för syskongrupper till 20, trots att socialstyrelsen rekommenderar 15. De nya statsbidragsbestämmelserna medger att man går ända upp till 20. I Stockholm hävdar kammarkontoret att man kan spara in ett helt års utbyggnad av daghemsplatser om man går in för 20-barnsgrupper. Till vilket pris säger man dock inte. Så här tolkas alltså de nya bestämmelserna av kommunerna, vilket får helt förödande effekter, inte bara på lång sikt utan också på kort sikt. Jag kan inte underlåta att ställa en personlig fråga till socialministern: Är han beredd att ta hand om 20 barn i en åldersintegrerad grupp? Också personal på daghem har faktiskt rätt till raster, och de kan bli sjuka. — Nr 7 Syskongrupperna har ju visat sig vara en bra form. Men nu tvingas Torsdagen den alltså personal och föräldrar motarbeta en erkänd pedagogiskt viktig verk 13 oktober 1977 samhet, och det är rena vansinnet. I svaret sägs nu att en arbetsgrupp skall utreda frågan, och det är . Om normer för naturligtvis bra och välkommet. Men när kommer denna arbetsgrupp personaltäthet och att vara klar? gruppstorlek inom Jag skulle också vilja ställa en annan fråga. I Göteborg kommer för = förskolan hoppningsvis förslaget om att utöka barngrupperna till 20 barn att fällas. Men om det i någon annan kommun fattas ett liknande beslut — om att utöka till 20 barn i dessa grupper — är då socialministern beredd att bifalla eventuella besvär över ett sådant beslut? Med anledning av det svar jag fick på min förra fråga vill jag även ställa frågan: Kommer dessa normer att diskuteras parallellt med de eko nomiska bidragen till kommunerna? Detta är av väsentligt intresse för
Herr talman! Det är väl ändock så, Eva Hjelmström, att vare sig det är 15 eller 20 barn i en grupp så utgår man inte ifrån att ett daghem har endast en anställd. Jag var i Göteborg i går och vill bara nämna, utan att på något sätt ta ställning till de diskussioner man för där, att i syskongrupper med 20 barn räknade man med personalantalet fyra, och i syskongrupper med 15 barn räknade man med tre. Så jag blir nog inte utsatt för det där problemet att själv behöva ställa upp och ta hand om 20 barn — och jag skulle inte kunna göra det heller. Sedan vill jag säga att kommunerna är suveräna, och jag får inga sådana överklaganden som Eva Hjelmström efterlyser här.
Herr talman! Då blir min första fråga desto angelägnare, eftersom man nu genomför den här sardinburkspolitiken ute i kommunerna: När kommer arbetsgruppen att vara klar med sin verksamhet? Det är inte bara Göteborg det gäller utan också andra kommuner. Erfarenheterna av den försöksverksamhet man har haft med exempelvis 20-barnsgrupper i Östersund, Halmstad och Borås är entydigt negativa. Barn och personal har blivit stressade, det har varit hög ljudnivå, sömnrubbningar och daghemsvägran. När kommer alltså arbetsgruppen att vara klar?